Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka utrikesutskottet för den positiva uppfattning vad gäller IPU:s arbete som de ger uttryck för i betänkandet. Det värmer verkligen. Jag vill också passa på tillfället att understryka att Sidas samarbete med IPU gör att Sverige är största bidragsgivare när det gäller frivilliga bidrag. Det är ett arrangemang som gynnar både IPU och Sverige när det gäller att få ett bra utfall på våra gemensamma internationella åtaganden och mål. Herr talman! I takt med att världen integreras alltmer genom globaliseringens utveckling blir internationell samverkan allt viktigare. Sverige är som ett av 162 länder världen över medlem i Interparlamentariska unionen, IPU, världens äldsta multilaterala organisation, som bildades 1889. Många gränsöverskridande frågor kräver att länder samarbetar, och IPU fyller en mycket viktig funktion i det avseendet. Från svensk sida driver vi på och spelar en aktiv roll. Herr talman! IPU är en världsomspännande organisation, i vilken Sveriges riksdag har varit medlem sedan 1894. Antalet medlemmar har mer än fördubblats under de senaste 30 åren. IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel, mänskliga rättigheter och inte minst jämställdhet och kvinnors deltagande i politiken. Att hjälpa till med att bygga upp fungerande parlament är en stor och växande del av IPU:s arbete. Representanter för medlemsländernas parlament möts vid större återkommande möten två gånger per år. IPU har sitt sekretariat i Genève. IPU har också ett kontor i New York, som permanent observatör i FN. När riksdagens IPU-delegation veckan före påsk deltog i den Interparlamentariska unionens årliga vårförsamling i Quito, Ecuador - den 128:e i ordningen - antogs flera viktiga resolutioner, bland annat en resolution om krisen i Syrien. Resolutionerna inom IPU är inte bindande för medlemsstaterna men är kraftfulla rekommendationer som parterna kommer överens om att följa och som följs upp av sekretariatet för rapportering till framtida församlingar. I resolutionen om Syrien, som antogs i Quito, enades medlemsländerna om parlamentens skyldighet att skydda civila liv i krig och vid kriser och uttryckte sitt stöd för den syriska befolkningen. I resolutionen, som initierats av parlamentet i Jordanien, underströks parlamentens roll när det gäller att trycka på regeringarna i Syriens grannländer att ta emot de syriska flyktingar som söker sig dit. Det här var en viktig överenskommelse som IPU:s medlemsländer slöt, att gemensamt trycka på Syriens regim i denna oerhört viktiga fråga. Herr talman! IPU arbetar med en rad frågor. Användandet av medier, inklusive sociala medier, för att öka medborgarnas engagemang och främja demokratin, rättvis handel och innovativa finansmekanismer för hållbar utveckling var andra frågor som stod i fokus vid församlingen i Quito, och resolutioner antogs bland annat på dessa teman. Inom området mänskliga rättigheter fortsätter IPU att fokusera på skyddandet av parlamentariker. Kommittén för parlamentarikers mänskliga rättigheter har under året sett närmare på ett ökat antal fall, genomfört flera fältstudier och givit assistans till flera parlament i kapacitetsuppbyggande inom området mänskliga rättigheter, vilket min kollega Ulf Nilsson senare kommer att redovisa. Kommittén för Mellanösternfrågor, där Monica Green är medlem, är just nu inne i ett intensivt arbete där de i slutet av juni, för tredje gången sedan nyår, har möten med olika parter på plats i regionen, allt i syfte att påverka den rådande situationen i en positiv riktning. Mötet med kvinnliga parlamentariker och Kommittén för främjande av respekt för internationell humanitär rätt är andra kommittéer som bedriver ett ovärderligt arbete och som min kollega Ulrika Karlsson senare kommer att informera om. Under förra året blev min kollega Anti Avsan medlem i den parlamentariska styrgruppen för WTO som arbetar med de gemensamma aktiviteter som IPU och WTO anordnar för parlamentariker över hela världen. Själv har jag förmånen att vara vice ordförande i exekutivkommittén och ordförande för dess finansutskott. Det innebär att vi fem som finns i riksdagens ständiga delegation alla har uppdrag utöver de två årliga träffarna, vilket vi betraktar som en framgång för den svenska riksdagen och dess arbete internationellt. Herr talman! IPU har en stor roll vad gäller framtagandet av de nya utvecklingsmålen. Parlamenten kan påverka många viktiga beslut. Huvudtemat som diskuterades i generalförsamlingen handlade om hållbar utveckling, framtagandet av FN:s nya millenniemål och de nya utvecklingsmålens betydelse för att bekämpa fattigdom när de nuvarande millenniemålen löper ut 2015 samt hur en demokratisk samhällsstyrning kan integreras i den nya globala utvecklingsagendan. Vikten av att parlamentens expertis och kunskap utnyttjas och integreras i konsultationerna inför arbetet med den nya utvecklingsagendan betonades. IPU enades om att demokratisk samhällsstyrning bör vara ett av de nya post-2015-målen. Välstånd kan inte existera i ett samhälle utan respekt för de universella värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vi i den svenska IPU-delegationen från Sveriges riksdag som deltog i Quito tog även tillfället i akt att hålla bilaterala möten med delegationer från andra länder, bland annat från Ecuador och Iran, för att diskutera aktuella politiska frågor. Studiebesök genomfördes också med fokus på yttrandefrihet, flyktingfrågor och rättsväsen. Programmet innehöll bland annat besök vid Högsta domstolen, tidningen La Vanguardia, UNHCR Ecuador och Nationella juridiska rådet. Det är av yttersta vikt att IPU:s ovärderliga arbete uppmärksammas världen över. Vid IPU:s vårförsamling 2014 ska en ny generalsekreterare för IPU väljas. Det är ett viktigt arbete som IPU nu står inför att utse en ny generalsekreterare som tillsammans med parlamentariker världen över ska arbeta vidare med IPU för att möta framtidens utmaningar.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min tacksamhet för de uppmuntrande orden från utrikesutskottet om den svenska IPU-delegationens arbete. Det är mycket skönt att ha utrikesutskottets och riksdagens stöd i ryggen och att vi i IPU-delegationen uppmuntras att fortsätta det aktiva arbete vi för i fråga om svenskt inflytande internationellt. Den fasta IPU-delegationen förstärks varje år - den fasta IPU-delegationen består av fem ledamöter, som Krister Örnfjäder berättade - till vårförsamlingen med två sakkunniga rikdagsledamöter från olika utskott samt en av talmännen som leder delegationen. Tredje vice talmannen var själv närvarande och ledde delegationen vid vårförsamlingen detta år i Ecuador. Interparlamentariska unionen, IPU, är parlamentens globala organisation med 162 av världens länder som medlemmar. Som ni förstår är det lite bökigt när det är demokratier och mindre demokratiska stater som ska komma överens. Som Krister Örnfjäder betonade har samtalet och kontakterna ett egenvärde. Det som bygger upp och är grundpelarna för IPU och hela verksamheten är för det första att främja demokrati, för det andra att främja mänskliga rättigheter och för det tredje att bygga och stärka parlamentarismen. IPU bistår i uppbyggnaden av demokratiska funktioner och fungerande parlament. Årligen beslutar vi om tre resolutioner, en i vardera av de tre utskotten. Resolutionerna är inte bindande för staterna, men de är viktiga. I flera länder har IPU mycket hög status. En allt större del av IPU:s arbete består i att driva jämställdhetsfrågor och kvinnors deltagande i politiken. Tillsammans med FN ger IPU årligen ut en karta som jag tar tillfället i akt att visa här i talarstolen. Kartan visar det kvinnliga deltagandet i politiken i parlamenten världen över. I dag år 2013, mina vänner, finns det för första gången någonsin mer än 20 procent valda kvinnliga parlamentariker, närmare bestämt 20,3. IPU arbetar mot målet 30 procent kvinnlig representation. Det är lite lågt, kan man tycka, med svenska mått mätt, men likväl är det en stor utmaning och tragiskt nog ett högt satt mål internationellt. Under verksamhetsåret 2012 kom mycket av arbetet i IPU att kretsa kring kvinnors ökade deltagande i politiken och kvinnors rättigheter. Vi behandlade två resolutioner. Den första gällde kvinnors och barns hälsa. Den andra gällde en handbok om gender-sensitive parliaments. Under vårförsamlingen i Uganda 2012 behandlade vi resolutionen om kvinnors och barns hälsa med avstamp i att bekämpa mödradödlighet. Det är ett faktum att varje år dör 350 000 kvinnor i samband med graviditet och förlossning. Jag och flera med mig arbetade intensivt med resolutionen i mer än ett års tid. Det var särskilt viktigt för oss att knyta upp parlamentarikerna kring konkreta åtaganden i denna fråga. Vi vet vad som behöver göras - det har vi vetat en längre tid - men trots det har det inte blivit gjort. Tidigt i processen fick vi gehör för de svenska ståndpunkterna att i grund och botten handlar det om mänskliga rättigheter och att vi, världens parlamentariker, har ett ansvar att lagstifta och bekämpa barnäktenskap och könsstympningar. När vi kom till Uganda återstod fyra svenska krav. Det första kravet var tillgång till och utbildning av barnmorskor. Det andra kravet var tillgång till sexualundervisning. Det tredje kravet var tillgång till preventivmedel. Det fjärde kravet som vi drev från svensk sida var rätt till säkra aborter och eftervård i samband med abort. Det var lite kontroversiellt, men jag hade förmånen att från svensk sida leda dessa mycket tuffa förhandlingar. Glädjande nog fick vi gehör för alla våra svenska krav. Resolutionen antogs enhälligt av generalförsamlingen. Efterbörden av resolutionen är att Uruguay tack vare resolutionen har avkriminaliserat abort och att Uganda tack vare resolutionen har öronmärkt medel i budgeten för att bekämpa mödradödlighet. Herr talman! Som Krister Örnfjäder nämnde sitter jag i kommittén inom IPU för att bevaka den humanitära internationella rätten. Det är ett mycket problematiskt område i dagsläget. Under 2012 hanterade vi i kommittén frågor som rör de ökade attackerna mot hälso och sjukvårdspersonal i konfliktområden. Allt fler vapen finns i entréer till sjukhus. Allt fler ambulanser med personal kidnappas och används för oklara syften. Allt fler i sjukvårdspersonalen dödas och mördas i konfliktsituationer. Den andra frågan som har lyfts upp är statslösas situation. Den tredje frågan är flyktingsituationen i världen. Tillsammans med Röda Korset har vi arbetat fram en handbok om internationell humanitär rätt för parlamentariker. Vi har också haft mycket stora diskussioner och tagit del av flera återrapporter om den mycket problematiska situationen i Syrien. På mitt initiativ åker kommittén tillsammans med UNHCR till Jordanien om ett par veckor för att studera och granska förhållandena i flyktinglägren och träffa flyktingar från krigets Syrien. Förra våren, herr talman, valdes jag in i styrelsen för världens kvinnliga parlamentariker. I det uppdraget har jag försökt att fånga upp och driva frågan om att andelen valda kvinnliga parlamentariker behöver och måste öka, liksom andelen valda kvinnor till högre positioner. Det handlar dels om ett ordinarie ledamotskap, inte att bara vara suppleant, dels om att fler kvinnor utses och väljs till ordförande i utskott, inte bara i utskott som hanterar frågor om kvinnor och barn. Likaså behöver vi arbeta globalt för att bygga upp strukturer inom parlament så att kvinnor de facto kan utföra och fullfölja sina uppdrag. Alltför många parlament i världen tillåter inte ledighet vid barnafödande, har inte bestämda voteringstider, tar inte hänsyn till restider eller håller med ett dagis som vi gör i Sveriges riksdag. I många avseenden utgör Sverige en modell, och i många avseenden och av många personer lyfts Sverige fram som ett föredöme och en god förebild. Under höstförsamlingen i Kanada hade jag förmånen att leda arbetet med att nå en global överenskommelse om en handbok om gender-sensitive parliaments och mer specifikt nå en global överenskommelse om kvotering. Vi landade i att inte förorda lagstiftad kvotering men menar att kvotering kan vara och är ofta ett verksamt och viktigt instrument i många mindre jämställda länder för att nå en större könsbalans och ett mer jämställt parlament. Herr talman! Innan jag avslutar vill jag rikta mitt innersta tack till internationella kansliet i riksdagen som har gjort ett storartat jobb och hjälper oss i den fasta delegationen och i IPU-delegationen att arbeta tillsammans. Tillsammans gör vi skillnad, och tillsammans förändrar vi världen.

Herr talman! Häromdagen träffade jag Tatsuya Yoshioka, grundaren av Peace Boat, som reser jorden runt för att berätta för parlamentariker och andra om kärnvapen. Jag lovar att återkomma mer i detalj till detta nästa vecka när vi debatterar betänkandet UU11. Han sade: När människor pratar med varandra finns det hopp. Det är precis det som Interparlamentariska unionen handlar om, att prata med varandra, att få kolleger från andra parlament att förstå ens ståndpunkt, helst även gilla den. De personliga mötena gör att man lättare kan få kontakt. Fred, frihet, demokrati och samarbete är ledord för IPU. Det är vackra ord, något att sträva efter. Det är därför viktigt för dem som deltar i sessionerna i IPU och i arbetet däremellan att få konkret stöd och konkreta saker att arbeta för, att få alla att arbeta för att uppnå de mål som sätts upp. Vid varje session tas det fram uttalanden och deklarationer om ett ämne, en process eller en viljeinriktning. Dessa tjänar då som stöd till det fortsatta arbetet. Fred är ett område där det finns mycket kvar att göra. Jag ska inte gå in på vapen och våld i dag. Frihet, rätten att själv avgöra, förmedla sin ståndpunkt, skriva det man vill och möta vem man vill är ett annat viktigt område. Demokrati - det handlar om att som medborgare själv få välja sina företrädare i val. I veckan hade vi ett seminarium med demokratiförkämpar från Kuba. Det finns mycket man skulle vilja göra i länder som inte har en fullständig demokrati. Demokrati är grunden för utveckling och möjligheter för ett land att självt forma sin framtid. Demokrati och frihet är det viktigaste verktyget för att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Demokrati skapar också stabilitet och säkerhet i världen. Som liberaler kan vi aldrig acceptera ofriheten, förtrycket, diskrimineringen och lidandet. Demokrati är en hörnsten för en långsiktig utveckling som ökar människors möjlighet att försörja sig. I brist på ett FN som har en parlamentarisk församling av folkvalda, något som en del av oss gärna utvecklar vid ett annat tillfälle, tjänar IPU som den globala arenan för att mötas och utbyta idéer och tankar om just det som nämnts. Organisationen har dessutom, som vi hört, observatörsstatus i FN och kan på så sätt följa diskussioner och förhandlingar på plats. Många goda ord har sagts om IPU, och jag ska inte upprepa dem. Jag har själv haft förmånen att delta några gånger, vid något tillfälle som delegat, vid andra som representant för en adjungerad organisation. Där har jag haft förmånen att inför Första kommittén, som behandlar freds och säkerhetsfrågor, få lyfta fram problemen med den okontrollerade spridningen av vapen. Där sade jag det igen; jag säger rätt ofta, mina vänner. Väpnat våld underminerar möjligheterna till utveckling. Frihet från våld i alla former måste vara en viktig beståndsdel för arbetet framöver. Jag nämnde adjungerade organisationer, och dem finns det många av. Jag tycker att det är extra intressant att så många civilsamhällesorganisationer ständigt är inbjudna att närvara och delta i många av diskussionerna. Särskilt roligt är det naturligtvis att vi i många år haft en generalsekreterare som är svensk, Anders B Johnsson, även om vi nu hörde att det är dags för honom att stiga åt sidan. IPU borde ges en mer framträdande plats i den politiska bevakningen och den politiska agendan. Nästa år fyller organisationen 125 år. Jag säger grattis i förskott. Även jag vill rikta ett tack till riksdagens internationella kansli för det stöd det ger i både det arbete vi bedriver i RIK och det Nordenarbete som jag är djupt engagerad i. Ett stort tack alltså till kansliet! I övrigt, herr talman, längtar jag efter att få höra fortsatta diskussioner om IPU och andra internationella organisationer.

Herr talman! Kristdemokraterna ställer sig bakom utrikesutskottets betänkande om Interparlamentariska unionens och den svenska IPU-delegationens arbete under år 2012. Genom debatter som denna om IPU ges vi ledamöter tillfälle till öppet informationsutbyte om hur riksdagens internationella verksamhet och engagemang integreras i riksdagens övriga arbete. Herr talman! Sedan 1889 har IPU verkat för global fred, säkerhet och hållbar utveckling, detta framför allt genom att stärka samarbetet mellan världens parlamentariska församlingar. Till dess uppgifter hör att främja parlamentsledamöters personliga kontaktnät samt bistå i uppbyggandet av demokratiska funktioner och fungerande parlament, inte minst hos de medlemmar som saknar demokratiskt tillsatta parlament. Organisationen har 162 nationella parlament som medlemmar. Det är glädjande att så många länder är medlemmar i IPU, som dessutom har observatörsstatus i FN:s generalförsamling. Interparlamentariska unionen är ett värdefullt forum för att påverka internationella processer. Genom sin biståndsverksamhet främjar IPU dagligen demokratisk utveckling, mänskliga fri och rättigheter och jämställdhet världen över. För oss kristdemokrater är detta arbete av särskilt stor vikt. Främjandet av demokrati och de mänskliga fri och rättigheterna samt fattigdomsbekämpningen är för oss självklara. Där människor tillåts rösta och kandidera i fria och öppna val, där yttrandefrihet och åsiktsfrihet respekteras, där människor inte diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning med mera, ökar möjligheterna till effektiv fattigdomsbekämpning och en globalt hållbar utveckling. Herr talman! Den svenska IPU-delegationen bör fortsätta att arbeta med sina kärnvärden och även främja frågor som rör arbetet för globala miljö och klimatfrågor samt främja kvinnors rättigheter och deltagande. I tillägg till sina utvecklingsfrämjande insatser har IPU mandat att genom åtgärdsförslag och resolutioner ta ställning i aktuella internationella frågor. Även om IPU inte har mandat att fatta några för de 162 medlemsländerna bindande beslut är IPU:s observatörsstatus i FN ett tydligt tecken på unionens alltmer viktiga roll under de senaste åren i arbetet för global fred och säkerhet. Herr talman! Vi kristdemokrater delar utrikesutskottets uppfattning om det mervärde som den svenska delegationen skapar genom sitt aktiva engagemang i IPU. Sverige är den största bilaterala givaren till IPU, och Sidas frivilliga bidrag på 15 miljoner kronor är välbehövligt. Den svenska delegationens aktiva engagemang i IPU:s olika kommittéer är lovvärt och ger oss goda möjligheter att påverka globalt. Det är bara att gratulera den svenska representationen för det arbete de gör och hoppas att de fortsätter sitt aktiva arbete för svenskt inflytande och för att säkerställa fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Herr talman! Som vi har hört går organisationen IPU:s uppgifter bland annat ut på att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i olika länder och att samtidigt verka för att de parlamentariska institutionerna utvecklas. Det handlar också om att hjälpa till med att bygga upp demokratiska och fungerande parlament. Den uppgiften är en ständigt växande del av IPU:s verksamhet. Man kan säga att IPU verkligen arbetar med ett slags biståndsverksamhet, för man hjälper, stöder, bildar nätverk och uppmuntrar på olika sätt parlamentariker som hemma försöker utveckla och värna den representativa demokratin, mänskliga rättigheter och inte minst jämställdhet och kvinnors deltagande i politiken. Som en naturlig anknytning till detta tänkte jag ta upp det som Krister Örnfjäder nämnde tidigare, nämligen IPU-kommittén för parlamentarikers mänskliga rättigheter. År 2012 och 2013 antog IPU, liksom tidigare år, en resolution med en omfattande lista med en detaljerad beskrivning av enskilda fall av parlamentsledamöter som på ett eller annat sätt trakasserats eller hindrats i sitt arbete. Denna lista väcker stort uppseende internationellt, i människorättsorganisationer och i medierna. Jag blev invald i kommittén våren 2012 och har under det ett och ett halvt år som har gått insett hur intressant och viktigt arbete kommittén utför. Den sammanställning som vi får av övergrepp mot folkvalda är skrämmande och säger en hel del om bristen på demokrati på många håll. Någon kanske frågar varför just en särskild kommitté för parlamentariker, om man inte är så insatt i vad IPU:s uppgift är. I verkligheten är det naturligtvis så, herr talman, att om inte ens de folkvalda får arbeta fritt politiskt har inte heller folket några rättigheter och friheter. Om en parlamentariker kan fängslas utan rättegång undrar man vad som kan hända en strejkande arbetare eller en journalist. Kommitténs arbete består av att gå igenom enskilda fall, samla rapporter och fakta till grund för beslut. Mellan de stora IPU-mötena har kommitténs tjänstemän och politiker särskilda möten, förutom de stora kongresserna. Dessutom gör vi resor till länder för att ställa frågor till politiker, myndigheter och domstolar. Samtidigt som vi har de stora IPU-mötena blir det väldigt många uppvaktningar av denna kommitté som har åtskilliga sammanträden under en IPU-vecka. Uppvaktningarna sker dels av företrädare för drabbade parlamentariker, dels av företrädare för regimen som ska försvara sitt handlande och försöka övertala kommittén om att de inte alls behöver stå med på listan eftersom de bara följt lagen. Om lagen sedan säger att det är dödsstraff på att vara homosexuell finns det politiker och regeringar som hävdar att man bara har följt lagen, och då har vi inte mer att göra. Det fina är att trots att vi, som vi alla vet, har skiftande demokratisk standard i världens länder är det ytterst få, mer än det utpekade landet, som röstar emot en sådan här resolution, utan alla resolutioner har ett brett stöd i IPU:s beslutande församling. Senast i höstas 2012 på mötet i Kanada och i våras på mötet i Quito gjordes det resolutioner på ett åttiotal parlamentariker som omnämns som exempel från i stort sett alla stora geografiska regioner i världen. Det är en mycket engagerande och gripande läsning om de här enskilda människorna och deras familjer. Det finns exempel på allt från försvinnanden som myndigheterna inte har velat utreda, mord, illegalt fängslande, uppenbart falska anklagelser och styrda rättegångar, politiker som under pågående mandatperioder fråntagits medborgarskapet och därmed naturligtvis inte längre har rätt att fungera som parlamentariker, och så vidare. Denna information lämnas som sagt till FN och människorättsorganisationer. Jag är övertygad om att det här arbetet för demokratin har stor betydelse och är en viktig del i IPU:s biståndsarbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Herr talman! Jag har haft förmånen att delta i IPU:s arbete sedan 2006. Det innebär förvisso ett merarbete för oss som parlamentariker och riksdagsledamöter, men det är ett merarbete som ger en oerhörd tillgång. Det skapar engagemang, och man känner att man verkligen får ut någonting av det. Jag tycker att jag och alla vi som har jobbat med detta har breddat oss som politiker och fått en djupare förståelse för de internationella frågorna tack vare det här arbetet. Tillsammans med det utmärkta stöd som vi får från riksdagens internationella kansli ser jag fram emot att vi kan fortsätta med våra uppdrag i IPU följande år.